Herr talman! Jag måste först få kommentera något av det som Göte Jonsson tog upp i sitt inlägg. Göte Jonsson sade att människor inte är lika. Nej, det är de inte. Det vi debatterar i dag visar att somliga föds med vissa tillgångar medan andra inte gör det. Vi skall enligt moderaterna inte bygga på kollektivism och inte på solidaritet, utan vi skall, som Göte Jonsson sade, bygga på olikheten. Vissa skall det vara givet. Välfärden skall inte byggas på solidaritet eller jämlikhet, utan på individualitet. När nu den offentliga sektorn angrips i olika sammanhang — ute i kommunerna och från riksdagens och regeringens sida — är det den kollektiva välfärden som angrips. Det är detta som är det allvarliga i försämringen av den offentliga sektorn. Det är de människor som har det svårt i vårt samhälle som får betala allra mest för nedrustningen av den offentliga, kollektiva välfärden. Vi är olika, betonade Göte Jonsson. Så skall det enligt moderaternas sätt att se förbli, efter vad jag förstår. Vad som skiljer en moderat politik från en vpk-politik är att vpk vill utjämna de skillnader som finns, vare sig det gäller den ekonomiska välfärden, den sociala välfärden, den kulturella välfärden eller den utbildningsmässiga välfärden. Vi vill fördela resurserna på ett annat och rättvist sätt. Vi vill ta från dem som har fått för mycket och fördela det till dem som inte har fått. En sparad slant är bra att ha, sade Göte Jonsson. Ja, det är klart. Men det är inte alla förunnat att kunna spara. Jag vill sedan gå över till det jag avsåg att tala om och skall då i solidaritetens namn argumentera för rättvisa socialbidrag till de människor som har fått för litet och som behöver hjälp av den kollektiva solidariteten. Vpk har i motion 247 lämnat förslag om sådana rättvisa socialbidrag. Antalet människor som måste söka socialbidrag för att klara mat och hyra fortsätter att öka. Antalet socialhjälpstagare beräknas i dag uppgå till 550 000 eller 6 96 av befolkningen. Reallöneminskningar, försämrade sysselsättningsmöjligheter, eftersläpande bostadsbidrag och dyra levnadsomkostnader är bl.a. orsaker till det höga socialhjälpsbehovet. Ett nytt slags fattigdom håller på att permanentas i vårt land. Allt fler ”vanliga” människor tvingas söka socialhjälp, inte alltid därför att de saknar arbete utan därför att deras lön inte räcker till. Socialbidragstagarna är ojämnt fördelade över landet. I t.ex. Malmö är hela 12 90 av befolkningen beroende av socialbidrag. I vissa områden i Helsingfors och Malmö ligger siffran på mellan 20 och 30 96. I Pajala, som är Sveriges mest arbetslöshetsdrabbade kommun, är andelen socialhjälpstagare bara 2 90. Enligt statistiken är den största gruppen socialhjälpstagare ensamstående män utan barn. Den gruppen utgör 40 96 av socialhjälpstagarna. Därefter kommer ensamstående kvinnor utan barn, som utgör 21 96, och som tredje grupp kommer ensamstående kvinnor med barn. Men det är litet olika där också. I Helsingfors hade 1984 20 26 av de ensamstående kvinnorna med barn socialbidrag. 40 26 av de ensamstående kvinnorna med tre eller fler barn hade socialbidrag. Det är kommunerna som har ansvaret för socialbidragen. Därför skiftar också både utformningen och ersättningsnivåerna på socialbidragen. Det är självklart för de flesta av oss att socialförsäkringar och pensioner skall vara lika över hela landet. Det borde också vara självklart att socialbidragen skall vara det. År 1984 hade 171 kommuner socialbidragsnormer som låg under existensminimum. 1985 var det 55 kommuner som hade normer under den nivån. Det har alltså skett en viss förbättring, men fortfarande har en fjärdedel av landets kommuner en socialbidragsnorm som ligger under den nivå som regeringsrätten anser att socialbidragen minst bör ligga på. I åtta kommuner ligger socialbidragen på samma nivå som folkpensionen, dvs. de utgör 140 90 av basbeloppet. I sex kommuner innebär socialbidragsnormen 80 20 av basbeloppet. Socialstyrelsen rekommenderar en norm på 115 96 av basbeloppet. Kommunernas normer för socialbidrag varierar således från 80 90 till 140 90 av basbeloppet. En familj som råkar bo i en kommun som tillämpar en låg procentsats ”förlorar” tusentals kronor i förhållande till den familj som råkar bo i en kommun som har en annan syn på hur stort socialbidraget skall vara. Detta betyder i pengar skillnader på 1 100 kr. i månaden för ensamstående vuxna och 2 500 kr. för en trebarnsfamilj. Det handlar alltså om oerhört mycket pengar i skillnader på socialbidragsnormer. Detta förhållande är djupt orättvist. En och samma norm bör gälla för storleken på socialbidrag, och regeringen bör utfärda en bindande riksnorm för socialbidragen. Det räcker inte med det som finns i dag. Utskottet vill avslå vpk-motionen men säger visserligen att skillnaderna borde minska men inte upphöra. Hur stora skall enligt utskottets mening skillnaderna vara? Den frågan får jag väl ställa till Daniel Tarschys, som är utskottets företrädare. Och varför skall orättvisa och olika socialbidrag över huvud taget tillåtas? Dessa olikheter strider ju mot socialtjänstlagens intentioner. Enligt 1 § socialtjänstlagen skall kommunernas socialtjänst främja människors jämlikhet när det gäller levnadsvillkor. Hur kan då utskottet försvara skillnader på tusentals kronor i månaden, som effekten blir av det system vi har i dag? Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna i detta betänkande. Eftersom jag redan har talat en hel del här i dag, bl.a. om oral galvanism eller tungmetallförgiftningar, skall jag inte ytterligare plädera för ökade insatser för att motverka dessa förgiftningar, men jag yrkar bifall till vpk-reservationen om forskning för att få fram ofarliga dentalmaterial.

Herr talman! Jag vill först säga att den typ av motioner som moderaterna har väckt och som Göte Jonsson presenterade ställer riksdagens utskott inför en del problem. Det är en motion som tar upp ganska vida filosofiska perspektiv, hela socialpolitiken och, som framgick av Göte Jonssons anförande, går en bra bit också utanför socialpolitiken. Det är naturligtvis litet svårt att i ett pressat vårprogram planera in en omfattande behandling av en motion av den här typen. När vi i utskottet behandlade motionen resonerade vi en del om att det skulle vara värdefullt att få tillfälle att under riksmötet behandla socialpolitiken i ett mer långsiktigt perspektiv. Möjligen vore det lämpligt att göra det någon gång på hösten, då riksdagen inte är så pressad av arbetet med budgetbehandlingen. Jag för min del stöder den tanken. Jag tror nämligen att det vore värdefullt om vi kunde finna en form för hanteringen av motioner av den typ som moderaterna här har lagt fram. Hittills har vi inte kunnat komma fram till någon sådan form. Inga Lantz tar upp frågan om de olika socialbidragen. Utskottet menar, i likhet med Inga Lantz, att de skillnader som finns är för stora. Varför finns det då över huvud taget skillnader? frågar Inga Lantz. Ja, det beror på att utskottets majoritet tycker att vi skall ha kommunal självstyrelse. För att den kommunala självstyrelsen skall ha någon mening måste det finnas en viss frihet för kommunerna att i en del frågor fastställa nivåerna för förmåner och avgifter. När det gäller det socialpolitiska systemet i dess helhet har vi på vissa områden valt att ha en nationell standard. Barnbidraget är ju likadant överallt i landet, likaså folkpensionen. Även en rad andra förmåner är helt lika var man än bor. På andra områden har vi valt att låta det finnas ett utrymme för kommunala skillnader. Det gäller KBT, barnomsorgstaxan och socialbidragen. Det gäller också en del andra förmåner och avgifter. En principiell fråga är naturligtvis: Var skall gränsen gå när det gäller den kommunala självstyrelsen och i vilken omfattning skall principerna vara desamma i hela landet? Här har vpk och majoriteten i utskottet uppenbarligen olika meningar. Jag för min del yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I 6 § socialtjänstlagen står det att socialhjälp är en rättighet och att denna rättighet består i att man skall kunna leva på en skälig levnadsnivå. Om en enskild person inte anser sig ha denna rättighet, kan vederbörande besvära sig hos en domstol. Men domstolen skall då ta hänsyn till de resurser som kommunen har. Det innebär att den enskilde inte har absolut rätt att erhålla skälig ersättning. För att kunna garantera — jag går här inte in på skillnaderna, varken de små skillnaderna eller de ofantligt stora skillnader som finns i dag — den enskildes rätt, måste staten ta ett större ekonomiskt ansvar när det gäller socialtjänsten. Detta är nödvändigt dels för att ge den enskilde det ekonomiska bistånd som behövs, dels för att uppfylla kraven när det gäller lagstadgad rätt till bistånd. Detta ansvar kan staten ta på sig, antingen genom att ge riktade bidrag till kommunerna för att täcka kostnaderna för socialhjälpen eller genom att införa ett socialförsäkringstillägg — jag erinrar om den gamla tanken om SOFT. Jag tycker att det är fel att kommunerna på detta sätt kan styra människors ekonomi. Levnadskostnaderna är som bekant lika över hela landet, så de utgör inte något argument i detta sammanhang. Jag accepterar inte den kommunala friheten när denna går ut över människorna och påverkar deras levnadssituation. De kommuner som har de svåraste förhållandena är också de mest trängda kommunerna. Därför vore det helt naturligt om staten tog ett ekonomiskt ansvar. Socialtjänstlagens intentioner skulle då kunna uppfyllas på det sätt som var tänkt. Sedan något om folkpensionen. Den som ligger på 140 260 av basbeloppet är lika stor för alla. Det förhållandet ifrågasätter vi inte. Men varför skall just socialbidragen tillåtas vara så orättvisa? Eftersom allt fler människor blir beroende av socialbidragen, borde det vara hög tid att söka komma till rätta med detta missförhållande. Skillnader på tusentals kronor i månaden kan man inte acceptera. Med tanke på vad framtidens tekniska utveckling kommer att betyda i fråga om ökad arbetslöshet är det mycket viktigt att den sociala och ekonomiska grundtryggheten säkras — det kan vi inte blunda för. Den tekniska omvälvningen kommer med all sannolikhet att medföra en total förändring, som kullkastar den nuvarande basen för vårt ekonomiska system. Frågan är hur vi bäst hanterar den nya situationen, som kommer att ställa nya krav på sättet att leva, på barnomsorgen, på bostadsområdenas funktion och på socialförsäkringssystemet.
Herr talman! Jag blev litet rädd för att Inga Lantz skulle försöka täcka samma territorium som Göte Jonsson i sitt anförande. Utskottet delar uppfattningen att det är stora bekymmer med socialbidragen. Alla vet att de har ökat kraftigt, och det pågår en livlig diskussion och forskning kring orsakerna till detta. Vi försöker kartlägga vad det är som har gjort att socialbidragen nu behövs i så mycket större omfattning än tidigare. Jag vill varna för att använda statistiken så som Inga Lantz tidigare gjorde, när hon betonade att huvuddelen av socialbidragen går till ensamstående. Det är sant enbart om man räknar antalet socialhjälpstagare. Om man i stället ser på de personer som är beroende av socialhjälpen kan man konstatera att barnfamiljerna utgör en klar majoritet av det antal personer som är beroende av socialhjälp. Utskottet menar att det är mycket viktigt att de stora klyftorna mellan olika kommuner i landet försvinner, men här är det uppenbarligen en grundläggande skillnad i synsätt. Utskottet menar att den kommunala självstyrelsen är viktig på det sociala området, bl.a. därför att den kan motivera de kommunala förtroendemännen att engagera sig mera i detta arbete. Hade de kommunala förtroendemännen enbart fyllt rollen som något slags avsändare av standardiserade bidrag hade de inte alls kunnat ta en lika aktiv och engagerad del i arbetet med de sociala problemen. Vi skall slå vakt om den kommunala självstyrelsen också på detta område — det är utskottets mening, och här finns alltså en skillnad mellan vpk och utskottet.
Herr talman! Daniel Tarschys tycker tydligen att orättvisor är viktiga och skall bevaras. När jag läste betänkandet fann jag att utskottet var litet försiktigt i sättet att uttrycka sig, när det stod att det var litet för stora skillnader — man har i och för sig inte tagit ställning för att det inte skall vara några skillnader. Nu har utskottet emellertid tagit ett steg tillbaka. Det kan hända att man kan räkna på olika sätt när det gäller statistikuppgifterna — jag skall inte argumentera för eller emot i det fallet. Jag har fått uppgifterna från statistiska centralbyrån. Huvudsaken är att 6 96 eller 550 000 människor är beroende av socialbidrag. Det går inte att luta sig mot socialdepartementets analysgrupp i detta fall, därför att varenda kommun kan berätta för Daniel Tarschys att det är matkostnader och hyreskostnader som gör att människor måste få hjälp för att klara sin vardag. Det är därför viktigt att människor får billigare mat, billigare bostäder och en tryggad sysselsättning — då skulle inte siffrorna för socialbidragen vara så höga. Bortsett från detta är det orättvist och felaktigt att skillnaderna i socialbidrag och KBT skall vara olika. Det är också fel att barnomsorgstaxorna varierar så mycket att det kan skilja på tiotusentals kronor beroende på vilken kommun man råkar bo i. Även skattesatserna är olika. Detta är ett felaktigt system, och vpk föreslår en statskommunal enhetsskatt, bl.a. för att råda bot på dessa ojämlikheter. Vpk har många gånger tidigare krävt ett införande av en allmän socialförsäkring, en grundförsäkring som skulle kunna ersätta folkpensioner, KBT, studiestöd, bostadsoch socialbidrag och olika former av arbetslöshetsunderstöd och liknande transfereringar. Principen skall vara att grundtryggheten garanteras för alla människor. Alla skall garanteras en levnadsnivå som i alla av livets olika skeden kan anses vara skälig. Som ett första steg mot det allmänna grundtrygghetssystemet har vi krävt att ett socialförsäkringstillägg skall införas. Det skulle innebära många fördelar för de människor som är eller kommer att bli beroende av socialhjälp. Dessutom skulle det innebära att socialtjänsten — det har utredningar av fall där man har tagit ett annat grepp på utbetalandet av socialbidrag bevisat — mer skulle kunna ägna sig åt förebyggande och rehabiliterande verksamhet.
Herr talman! Jag kanske var litet oförsiktig när jag för en stund sedan föreslog att vi i riksdagen skulle ha en stor socialpolitisk debatt om de långsiktiga perspektiven. Inga Lantz försökte ta upp den debatten omedelbart i ett replikskifte. Jag skall inte försöka gå i svaromål på den punkten. Låt mig bara för tredje gången, för undanröjande av alla missförstånd, säga att utskottet delar uppfattningen att skillnaderna mellan kommunerna har blivit för stora.

Herr talman! Till detta betänkande finns två reservationer av Ulla Tillander och mig. Jag ber att få yrka bifall till dessa. Den första reservationen gäller inriktningen av arbetet för att begränsa antalet socialbidragstagare. Reservationen är en uppföljning av den motion i vilken vi har framhållit att den analys som SCB skall göra på uppdrag av regeringen bör utvidgas till att även gälla arbetsmarknads-, regional-, familjeoch skattepolitiken. Vi har också sagt att det är viktigt att analysera sådana regionala variationer som inte kan förklaras av arbetsmarknadsskäl. Den andra reservationen gäller en motion av Karin Söder m.fl. Där har man begärt att barnmiljörådet skulle få i uppdrag att göra en övergripande plan för att förbättra barnens och ungdomarnas miljö samt deras situation i samhället. Den stora koncentration som skedde, inte minst på 1960-talet, till storstadsområdena skapade inte de bästa miljöer, särskilt inte för barnen. Vi anser detta vara en viktig uppgift som behöver utföras, och vi tycker även att barnmiljörådet ligger nära till hands för att utföra den. Det bör ha kompetens till detta. Vi yrkar därför bifall till de här två reservationerna.

Herr talman! Får jag beträffande de frågor som tagits upp av Rune Gustavsson och Marianne Andersson säga att det inte här råder olika uppfattningar mellan utskottet och motionärerna. Enda skillnaden är den att vi i utskottet menar att det inte krävs initiativ från riksdagens sida därför att det redan finns aktiviteter. Vi tar utomordentligt allvarligt på problemen med utveckling av dentala material.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

Herr talman! Får jag först meddela kammarens ledamöter att jag inte kommer att begära votering och rösträkning i fråga om detta ärende. Sedan vill jag glädja herr talmannen med att säga att jag vid behandlingen av det förra ärendet överskred min taletid, men att jag vid behandlingen av detta ärende inte skall ta hela min taletid i anspråk. Jag vill bara med några korta motiveringar yrka bifall till reservationen. När omsorgslagen antogs varnade vi från moderat sida för de konsekvenser som en alltför snabb avveckling av vårdhemmen skulle kunna innebära för dem som behöver omsorg enligt omsorgslagen. När vi nu står inför denna avveckling visar det sig att problemen är mycket stora. Man kan nämligen inte möta avvecklingen med andra alternativa vårdformer och insatser. Nu betonar vi i reservationen åter att vi måste vara rädda om de svagaste människorna i samhället. Vi får inte uppträda på ett sådant sätt att de kommer till skada i samband med att vårdideologier byts i vårt samhälle. Detta är syftet med reservationen. Vi är inte på något sätt motståndare till de nya tankegångarna beträffande enskilt boende, utan vi är starka anhängare till detta. Men samtidigt vet vi att det finns grupper och enskilda som är så svaga och så dåliga att de behöver en mycket kvalificerad vård, kanske inom ramen för den omsorgsform som de olika vårdinstitutionerna har gett. Det är därför vi varnar för den snabba avvecklingen. Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! När riksdagen antog en ny omsorgslag den 5 juni 1985 stadgades att de två vårdformerna specialsjukhus och vårdhem skulle avvecklas enligt en särskild plan. Redan inför detta beslut reserverade sig moderaterna i socialutskottet och yrkade som sin målsättning att utflyttning skulle ske endast i möjligaste mån för de vuxna utvecklingsstörda och att planeringen därför inte skulle vara inriktad på en total avveckling av vårdhemmen. Den särlagstiftning som sedan 1968 har gällt för omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda har inneburit ett framgångsrikt förändringsarbete. Målsättningen att nå en normalisering och integrering för dessa handikappgrupper har redan inneburit en omfattande utflyttning från slutna vårdinstitutioner. Särskola, elevhem och familjestöd har nedbringat antalet barn på vårdhem. Dagcenter, skyddade arbetsplatser och inackorderingshem eller enskilt boende med stöd har redan lett till att många vuxna vårdhemsboende har slussats ut till det öppna samhällets gemenskap och utvecklingsmöjligheter. Det är på redan vunna erfarenheter som den nya omsorgslagen nu stadgar att en avveckling kan ske av de slutna vårdinstitutionerna. När nu regeringens proposition om följdlagstiftning till den nya omsorgslagen kommer på riksdagens bord aktualiserar moderaterna återigen sitt motstånd mot en avveckling av de gamla vårdhemmen för vuxna utvecklingsstörda. Socialutskottets majoritet tror fortfarande på det riktiga i att bereda alla utvecklingsstörda en mera normaliserad boendemiljö. Detta möjliggör också en bättre personlig anpassning till den handikappades särskilda behov. Såväl statsrådet som utskottet har understrukit att utflyttningen och omställningen för den enskilde måste förberedas noggrant och genomföras med stor varsamhet. Utskottet understryker också att utflyttningen skall ske på ett sådant sätt att förändringen är till fördel för den utvecklingsstörde. Med det anförda vill jag, herr talman, yrka avslag på den moderata reservationen och bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 19.
Herr talman! Jag måste bara säga, Erik Janson, att vi inte är motståndare till att avveckla stora institutioner, det har vi framhållit flera gånger. Men vi har sagt: Behåll vissa, små, vettiga och bra institutioner som i framtiden kan verka för de människor som behöver den här omvårdnaden. Vi ser nu hur enskilda vårdbehövande lider, då de tvingas ifrån det boende som är deras eget. Ta det försiktigt när det gäller de allra svagaste grupperna. Det finns inget motsatsförhållande beträffande sociala ambitioner.
Herr talman! Det som Göte Jonsson nu pläderar för är faktiskt nedläggning på sikt av vårdhemmen. Vad som nu framförs handlar ju bara om försiktighet och varsamhet. Men både utskott och statsråd har tydligt uttalat att ingenting skall ske på ett tvingande sätt. Ingen skall föras ut från ett vårdhem till en yttre miljö som är skrämmande. I många fall har vårdhem haft flera funktioner. De har utöver boendet svarat för behandling, arbetsterapi, sysselsättning och vuxenutbildning. Allt detta skall i framtiden givetvis finnas för den utvecklingsstörde i de öppna vårdformerna, alltefter varje individs särskilda behov. Den utvecklingsstörde lever med ett livslångt handikapp. Detta får inte innebära en livslång ensidighet och ett utlämnande. Det måste få innehålla ett helt livs alla variationer. Därför bör vårdhemmen i sin nuvarande form på sikt helt avvecklas.
Herr talman! När vi behandlade den här frågan i utskottet, Erik Janson, stod det klart att det inte fanns någon moderation i lagen, utan vi fick i utskottsbetänkandet konstruera skrivningar som troligtvis kommer att hålla vid en lagprövning av omsorgslagen. Detta är det faktiska förhållandet. Nu får vi se om utskottets skrivning håller, eller om det går ut över de svagaste grupperna i samhället, vilka behöver omsorg.
Herr talman! Redan när lagen antogs markerades mycket tydligt att man behövde lång tid för att avveckla vårdhemmen, därför att man beträffande de ekonomiska och personella förutsättningarna var tvungen att vara i takt med utslussningen, som skulle göras med stor hänsyn till de enskilda vårdtagarna.

Herr talman! Jag vill meddela kammarens ledamöter att inte heller jag kommer att begära votering. riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att nämnden för undervisningssjukhusens utbyggnad snarast skall avvecklas och att det särskilda investeringsbidraget bör ersättas med ett schablonmässigt belopp. I den moderata reservationen till socialutskottets betänkande 20 tillstyrks denna hemställan. Vi anser nämligen att de investeringsersättningar som utgår enligt bestämmelserna om statlig investeringsersättning i samarbetsavtalet och de lokala avtalen bör ersättas med schablonmässiga belopp som fördelas inom ramen för avtalen. Om investeringsersättningarna slopas behövs inte nämnden, utan den kan avvecklas. Detta skulle också utan tvivel innebära mindre byråkrati. Från statens synpunkt behöver inte heller en avveckling av nämnden för undervisningssjukhusens utbyggnad innebära några nackdelar, eftersom socialstyrelsen fortfarande är tillsynsmyndighet för undervisningssjukhusen. Det har vid flera tillfällen riktats kritik mot nämnden, som av många anses onödig, fördröjande och fördyrande. Den Andrénska kommittén ifrågasatte nämndens funktion och ställning 1981. I skrivelse till regeringen i december 1981 har statens förhandlingsnämnd anmält att parterna är överens om att ta upp frågan huruvida det nuvarande systemet med investeringsersättning kan omvandlas till ett mer generellt utformat system och att utredningsarbetet skulle drivas med sikte på en förändring den 1 januari 1983. Inget generellt system har dock införts. Herr talman! Eftersom en förändring skulle vara ett självklart och verksamt bidrag till avbyråkratiseringsprocessen, yrkar jag bifall till den moderata reservationen vid socialutskottets betänkande 20.

Herr talman! Socialutskottet tillstyrker i sitt betänkande 20 regeringens förslag i proposition 1985/86:111 om överenskommelse om statlig driftsersättning för läkarutbildning och forskning m.m. Vi har från utskottsmajoritetens sida inte heller något att erinra mot den medelsberäkning som görs i propositionen. Ann-Cathrine Haglund berörde det förslag som tas upp i reservationen, dvs. att nämnden för undervisningssjukhusens utbyggnad skall avvecklas. Vi som tillhör utskottets majoritet anser inte att det är ett rimligt förslag, med tanke på de mycket betydande belopp som staten lämnar i form av bl.a. investeringsersättningar. Vi anser det mot bakgrunden av dessa belopps storlek rimligt att staten skall ha ett medinflytande i frågan hur dessa medel skall användas. Vi menar att nämnden för undervisningssjukhusens utbyggnad är en väg för staten att utöva ett sådant inflytande, och vi är därför för närvarande inte beredda att gå motionärerna till mötes på denna punkt. Jag yrkar mot denna bakgrund bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Luftfarten har fått uppsving över hela världen. I USA inleddes år 1978 tillämpningen av dens.k. deregulation-filosofin, som lett till lägre priser och tätare trafik. En del bolag slogs under den processen ut, om de inte klarade konkurrensen, men för den enskilde flygkonsumenten ledde avregleringen till ett rikare utbud till lägre kostnad. Problemfritt är det emellertid inte, och vi kan inte från skandinavisk sida gå så långt i avreglering som skett i USA. Däremot är det tydligt att en viss liberalisering måste komma till stånd, inte minst med tanke på utvecklingen i Europa och trycket från EG. EG-kommissionen har t.ex. förordat både fri matartrafik och fri prissättning inom bestämda zoner. SAS-gruppen, som har nästan 30 000 anställda och nära 20 miljarder kronor i omsättning, är ett lyckat exempel på nordisk affärsgemenskap. Trots problem med t.ex. 38 fackföreningar att förhandla med, olika lönevillkor mellan länderna och viss spänning mellan de tre huvudägarna har utvecklingen varit gynnsam. SAS-gruppen har utvidgats till att omfatta förutom linjetrafik inom och utan Skandinavien en rad affärsverksamheter med nära samhörighet till flygbolagsverksamheten, som hotell-, catering-, charter-, resebyrå-, fraktoch speditionsverksamhet. Sammantaget ger allt detta SAS-gruppen inkl. koncernen styrka och bredd. Luftfartsnätet i Skandinavien är uppbyggt som ett hjul med navet för utrikestrafik vid Kastrup och med utrikeslinjerna som ekrarna. Man kan också likna linjenätet vid ett älvsystem, där även de små bifloderna har betydelse för tillflödet till den stora älvfåran. Bifloderna skulle då närmast vara den inrikes regionala trafiken, som i vårt land haft en mycket positiv utveckling och som tillför de stora linjerna en hel del resande. Ett antal mindre bolag har på senare tid ansökt om och fått koncessioner för inrikestrafik. Tveksamheten från SAS har emellertid varit uppenbar vad gäller att ställa sig positiv till ökad koncessionsgivning, men på den punkten har man successivt ändrat inställning. Linjeflyg trafikerar nu större delen av inrikeslinjerna, många nya linjer har kommit till, Swedair och andra mindre bolag har övertagit ansvaret för vissa sträckor, och på så sätt har en rationell uppdelning kommit till stånd. Det är bra att det bolag som anser sig klara av en trafikering, kvalitetsmässigt och ekonomiskt, också får chansen att visa detta. Den rädsla för att släppa ifrån sig trafik som demonstrerats från SAS tidigare är förvånande, och fortfarande är faktiskt motståndet mot även inrikes konkurrens stort. I synnerhet gäller motståndet gränsöverskridande tan-Köpenhamn. Det är sträckor som andra bolag har sökt linjetillstånd för men inte fått. Man menar att sådana koncessioner innebär åderlåtning av SAS-nätet. För vår del menar vi att direktlinjetrafikering för annat bolag också kan tillföra SAS-nätet passagerare, nämligen om passagerare färdas vidare med SAS från Köpenhamn eller Oslo. För den enskilde resenären måste det vara en avgjord fördel att få färdas direkt till Köpenhamn i stället för att ta omvägen över Arlanda. Konsumentens intresse borde inte sakna betydelse i sammanhanget. SAS har som sagt på senare tid intagit en mjukare hållning till nya inrikes trafiktillstånd. Däremot vill man inte släppa ifrån sig ensamrätten till de verkligt vinstgivande linjerna inom Sverige, nämligen Helsingfors-Malmö, Helsingfors-Göteborg och Helsingfors-Luleå.

I år går den danska inrikestrafiken runt, men så sent som föregående budgetår gick dansk SAS-inrikestrafik med förlust. Från norsk sida har man tryckt på för att göra resp. lands inrikestrafik enbart nationell. SAS koncernchef har uttalat att han är förvånad över detta: ”Det är bara Sverige som har nackdelar av samarbetet men det är det enda land som inte klagar.” Detta sade SAS-chefen Jan Carlzon vid en presskonferens i Oslo enligt Inside SAS nr 6. Man kan fråga sig varför svenska socialdemokrater inte då förstår att en förändring i den riktningen, mot enbart nationell inrikestrafik, faktiskt vore till fördel för Sverige. Satsningen på ett ekersystem med Kastrup som navet i hjulet är bara en del av SAS strategi. Man har också inriktat sig på direktlinjer ut till Europas stora städer från framför allt Arlanda och Kastrup. Även till städer utom Europa, som till New York och Bangkok, går direktflyg. Direktflygningar gör det möjligt för den jäktade affärsmannen att resa över en dag ut till t.ex. Zärich på morgonen, sammanträffa under dagen och åka hem igen på kvällen. Dessa direktsatsningar är gynnsamma koncept inte bara för SAS som flygföretag utan också för Sverige och svenskt näringsliv. Som nav i fördelningen av mer långväga trafik fungerar numera även Arlanda, särskilt vad gäller trafik på Asien — ganska självklart, eftersom flygsträckan då blir kortare än från Kastrup och de flesta av resenärerna kommer från Sverige. Luftfarten har haft en mycket positiv utveckling över världen, sade jag inledningsvis. Detta sammanhänger framför allt med konjunkturerna och med utvecklingen av handeln men också med affärsmannens behov av att utnyttja tiden väl. Inom Sverige har denna utveckling förstärkts av samordningsfördelar och av flygsystemets uppbyggnad. Luftfartens utveckling är emellertid mycket känslig för prisförändringar. En noggrann avvägning måste därför göras mellan vad som kan tas ut i fråga om avgifter av olika slag och vad som i det sammanhanget kan få dämpande effekt på utvecklingen. Kastrup har fördelaktiga avgifter, vilket givetvis är till nackdel för andra skandinaviska flygplatser, speciellt Sturup. Sturup har liksom Landvetter ännu en hel del outnyttjad kapacitet. Ett sätt att få ökad trafik och att därmed utnyttja kapaciteten är att sätta låga avgifter. Den danska charterskatten har nyligen höjts men kommer troligen ändå efter den 1 juni i år att ligga 50 kr. lägre än den svenska. Charteravgiftens konstruktion är på visst sätt till nackdel för svenska staten. Eftersom skatten tas ut per passagerare men direkt av flygbolaget, betalar ca 100 000 skånska charterpassagerare till Danmark genom danska charterföretag. Tas skatten i stället ut vid försäljningsstället i samband med biljettköpet tillfaller skatten för dessa resenärer Sverige. Förlusten för svenska staten på detta är ungefär 30 milj.kr. årligen. Reste de 100 000 passagerarna med svenskt charterflyg från Sturup i stället skulle intäkten via flygplatsen bli ytterligare ca 20 milj.kr. per år. Till detta kommer sysselsättningseffekter och skatteintäkter. I samband med frågan om avgiftssättning och koncessionsgivning vill jag gärna göra kammaren uppmärksam på det behov av bättre kapacitetsutnyttjande av vissa flygplatser som föreligger. Det gäller både Landvetter och Sturup. En eller annan direktlinje därifrån ut i Europa kan tillföra de båda flygplatserna ett inte oväsentligt resandetillskott, samtidigt som flygplatserna utnyttjas bättre. Rädslan för att SAS-systemet härigenom skulle fråntas passagerare är, tycker jag, överdriven. Vid trafikutskottets besök vid Sturup nyligen blev det klart att t.ex. Skåne har ett tillräckligt upptagningsområde för viss direkttrafik till Europa. Om dessutom ett linjebilssystem ordnades i stil med det som nu finns vid Växjö, kunde ett stort antal nya presumtiva flygresenärer fångas upp. Herr talman! Fortfarande, trots all kritik från fraktköpare och speditionsbolag, fungerar fraktflyget från Arlanda dåligt. Jag hoppas att den frizon vid flygplatsen som vi moderater i Sigtuna kommun, luftfartsverket, handelskammaren m.fl. ser som ett värdefullt komplement av servicen för näringsliv och flygfraktare snart kommer till, trots riksdagens negativa behandling nyligen. Kommunikationsministern föreslog i proposition 100 avslag för det resultatutjämningssystem gällande sex kommunala flygplatser som luftfartsverket utarbetat. Utskottet har däremot enats om att på nytt utreda frågan om resultatutjämning mellan olika flygplatser. För egen del vill jag deklarera att det ingalunda är självklart att de flygplatser som nu klassas som statliga skall vara det även i fortsättningen. Det har tydligt framgått att de kommunala flygplatserna drivs rationellt, med engagemang och till låga kostnader. Den form för driften som valts, dvs. bolagsformen, underlättar en rationell och marknadsinriktad drift. Från moderata samlingspartiet förordas aktiebolagsformen i samtliga fall. Utskottet har vidare förordat att de två flygplatserna, Kristianstad och Växjö, som hittills ingått i utjämningssystemet skall få behålla kostnadsersättning i avvaktan på resultatet av utredningen. Herr talman! I reservation 1 upprepas det krav som vi från moderata samlingspartiet har ställt sedan länge, nämligen att myndighetsfunktionen i luftfartsverket skall helt skiljas från den affärsdrivande verksamheten. Visserligen innebär förra årets beslut om en organisationsförändring steg på den väg vi föreslagit, men med de motiv som regeringen hade för förändringarna borde ett fullständigt avskiljande redan då ha varit det logiska. Flygtrafikledningskommittén föreslog att ett fristående flygsäkerhetsverk skulle inrättas. Med ett sådant verk och med övrig verksamhet i aktiebolagsform kan den olyckliga blandningen av myndighetsfrågor och affärsverksamhet undvikas, och dessutom kan en bättre marknadsinriktning uppnås i den rörelsedrivande delen av verkets verksamhet. I reservation 2 påpekar vi moderater och de folkpartistiska ledamöterna att de kommersiella investeringarna inom verkets område inte bör ske över riksgälden utan via eget finansbolag och på den fria marknaden. Det är klart olämpligt att en regeringen underställd myndighet använder riksdagens organ för att finansiera investeringar. Reservationerna 4 och 5 är gemensamma borgerliga reservationer, där vi markerar vår positiva inställning till viss liberalisering på luftfartens område. Som jag sagt tidigare i mitt anförande, anser vi att en liberalisering — särskilt när det gäller inrikesflyget — leder till en snabbare expansion av flygtrafiken. I ett land med den geografiska utformning Sverige har och med de stora regionala problem som finns är utvecklingen av regionalflyget särskilt viktig. Reservation 5 är en s.k. motiveringsreservation. Ursprungligen var denna text utskottets skrivning, och det är högst märkligt att majoriteten retirerat och inte inser hur viktigt ett gemensamt uttalande av den här innebörden är inför konsortialavtalsförhandlingarna. Från moderat sida anser vi att inrikestrafiken i sin helhet bör skötas av nationella bolag. I reservationen står det att SAS inrikestrafik i de skandinaviska länderna numera tillför överskott och därigenom stöder den övriga verksamheten. Så har det alltså inte alltid varit. Ända till förra året gick norsk och dansk SAS-inrikestrafik med förlust, vilket inneburit att SAS svenska inrikeslinjer har subventionerat inrikestrafiken i de två andra länderna. Slutligen vill jag beröra reservation 7, som gäller fortsatt användning av Bromma flygplats. Man har nu äntligen enats mellan olika intressenter om läget för en tredje bana på Arlanda flygplats. Innan den banan finns är vi emellertid långt inne på 1990-talet. Arlandas kapacitet är redan nu passerad vid vissa tider. Med den utveckling av flyget som vi alla hoppas på kan det bli stora problem. Bromma är en utmärkt flygplats. Att lägga ned den och t.ex. bygga bostäder vore en gigantisk kapitalförstöring. Bromma går runt ekonomiskt, och hela tiden tillförs nya flygverksamheter och nya intressenter. Förutom att en uppdelning av reguljärflyget mellan Bromma och Arlanda ger en rimlig fördelning av trafiken och en bra ekonomi, är tillgången till Bromma för reguljärt flyg en absolut nödvändighet. I valet mellan Bromma och annan flygplats i Helsingforssområdet har näringslivet helt prioriterat Bromma. Eftersom utskottets majoritet i andra sammanhang talar om marknadsinriktning, så har den här ett tydligt exempel på marknadens efterfrågan. Bromma bör vara kvar. Helsingforss kommun borde ha intresse av och känna ansvar för en flygplats för Helsingforss behov. Men affärsflyg, ambulansflyg, specialflyg av brukskaraktär är annars verksamheter som nu bedrivs på Bromma och som har en avsevärd betydelse för den nationella luftfarten. De flygskolor som har pilotutbildning på Bromma är också bundna till Helsingforssområdet. Flygskolorna fyller en viktig uppgift, särskilt nu när den statliga pilotutbildningens kapacitet är så liten och efterfrågan på piloter så stor över hela bolagsfältet. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 1, 2,3, 4,5 och 7 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Under de senaste åren har flygresandet ökat markant, och det finns inga tecken på avmattning i flygverksamheten. Det är framför allt den inrikes passagerartrafiken i linjefart som har ökat. Om inte arbetskonflikten hade inträffat, skulle ökningstakten ha varit lika stor 1985 som under 1984 då rekordartade ökningstal om ca 15 96 kunde noteras på inrikesflyget. Utvecklingen inom flyget har så god växtkraft att det är onödigt och olämpligt att med offentliga medel skynda på en redan mycket snabb utveckling. Någon anledning att med politiska beslut göra ingripanden för att bromsa den pågående utvecklingen finns enligt mitt förmenande inte heller för närvarande. Luftfartsverkets övergripande mål som gäller den civila luftfarten är att främja en på sunda villkor grundad utveckling av luftfarten och verka för att en tillfredsställande flygtransportförsörjning uppnås och vidmakthålls till lägsta möjliga kostnader. Verksamheten skall drivas med full kostnadstäckning. Det beslut som togs under våren 1985 innebär att luftfartsverket nu har bättre möjligheter att tidsmässigt anpassa sina investeringar. Finansieringen av investeringarna borde enligt vår uppfattning kunna ske på ett annat sätt än vad utskottsmajoriteten har föreslagit. Enligt vår mening innebär upplåning genom riksgäldskontoret att luftfartsverket tvingas till en onödig och ineffektiv hantering för att tillgodose sitt behov av lånemedel för investeringar. Den bästa ordningen skulle vara att luftfartsverket genom ett eget finansieringsbolag kunde låna direkt på kapitalmarknaden på marknadsmässiga villkor. Detta förslag framfördes redan vid förra riksmötet, och vi har tillsammans med moderaterna återkommit till det i reservation nr 2, som är fogad till utskottets betänkande. I betänkandet behandlas också frågan om luftfartsverkets organisation. I ett flertal utredningar som genom åren har studerat luftfartsverkets funktion och organisation har framkommit det angelägna i att de ekonomiska frågor som luftfartsverket har att handlägga skils från flygsäkerhetsfrågorna, som verket har att tillse i egenskap av myndighet. Riksdagens revisorer har också i en granskningspromemoria analyserat spörsmålet huruvida de myndighetsutövande verksamheterna borde brytas ut och bilda en ny myndighet. Det finns enligt vår uppfattning starka skäl för att frigöra rörelseenheterna från tillsynsverksamheten och att t.ex. bedriva verksamheterna vid våra flygplatser i bolagsform. Folkpartiets representanter i utskottet har tillsammans med moderaterna i reservation nr 1 föreslagit en sådan förändring. Den inrikes flygverksamheten är, som jag tidigare påpekade, stadd i ett Prot. 1985/86:135 mycket starkt utvecklingsskede, och det finns självfallet ingen anledning att förhindra denna utveckling. Goda kommunikationer, och det gäller alla kommuvnikationsslag, har avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Eftersom det krävs tillstånd för att bedriva flygtrafik och för att få öppna nya flyglinjer, är inrikesflygets fortsatta utveckling beroende av vilken luftfartspolitik som myndigheterna tillämpar. Denna politik har enligt vår uppfattning hittills varit alltför njugg med avseende på medgivandet av tillstånd för nya flyglinjer, beroende på den företrädesrätt till koncession som SAS och Linjeflyg har genom det ursprungliga nordiska avtalet vid SAS bildande. Först om SAS inte vill driva trafik på en linje i primärtrafiken finns det förutsättningar för andra flygbolag att bedriva verksamheten. Vi anser att det är angeläget att bestämmelserna är så utformade att de ger större utrymme för att starta nya linjer såväl mellan orter i Sverige som mellan dessa och orter främst i de nordiska grannländerna. En sådan förändring skulle enligt vår uppfattning inte i något avseende kunna hota SAS och Linjeflygs mycket starka dominans på den svenska inrikesmarknaden. En liberalisering av flyget i avsikt att åstadkomma en ökad konkurrens är angelägen, särskilt för att få ett förbättrat inrikesflyg men också för att uppnå bättre flygförbindelser inom Norden. I reservationerna nr 4 och 5 har vi folkpartister tillsammans med moderater och centerpartister redovisat förslag om ökad konkurrens inom luftfarten. Herr talman! Med vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5 som är fogade till trafikutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Riktlinjer och organisation på luftfartens område har i beslut 1982 och 1985 lagts fast av riksdagen. Det som vållat olika uppfattningar vid behandlingen av årets betänkande om luftfartspolitiken är bl.a. hur vi skall utnyttja den samlade flygplatskapaciteten i landet. I kommittémotion T290 från centerpartiet tar vi upp hur vi ser på denna fråga. Vi aktualiserar också flygsäkerhetsfrågorna. Som luftfarten nu utvecklar sig blir trafiken på Arlanda alltmer omfattande. Trängseln i luftkorridorerna över Arlanda ökar. Om inga åtgärder vidtas tvingar den nuvarande utvecklingen ganska omgående fram ytterligare omfattande investeringar vid Arlanda. Samtidigt finns en uppenbar outnyttjad kapacitet vid Sturup och Landvetter. Ett bättre utnyttjande av Sturup och Landvetter skulle avlasta trycket på Arlanda. Vi menar att detta går att åstadkomma utan att Arlanda förlorar rollen som nav i den samlade flygtrafiken. Vi har i motion T290 anvisat fyra åtgärder för att uppnå detta. För det första måste trafikströmmarna planeras bättre. För det andra pekar vi på en generösare koncessionspolitik i detta syfte. För det tredje bör taxepolitiken användas med samma mål. Slutligen och för det fjärde kan användningen av Bromma även efter 1990 bli nödvändig för att undvika stora investeringar i onödan. Det står alltmer klart att det även med ett bättre utnyttjande av Sturup och Landvetter kommer att behövas två flygplatser i Helsingforssområdet. Det vore då en kortsiktig lösning om samhället skulle låta lägga ner Bromma flygplats för att så småningom komma i den situationen att man måste komplettera Arlanda med ytterligare en flygplats. Det bästa sättet att undvika den situationen är att bevara Bromma som alternativflygplats för viss linjetrafik med miljövänliga plan på kortare distanser. Jag vill därmed, herr talman, yrka bifall till reservation nr 6. Mot bakgrund av de allvarliga kollisionstillbud som inträffade förra året har vi i vår motion också tagit upp flygsäkerheten. Utskottet kan nu konstatera att de haverikommissioner som arbetat framfört rekommendationer om förbättringar av flygsäkerheten. Åtgärder som innebär förbättringar kommer alltså att vidtas, och det är positivt. Vårt krav får därmed anses vara tillgodosett för närvarande, och vi har inte funnit anledning att anmäla avvikande mening på den här punkten. Så, herr talman, några ord om resultatutjämningssystemet mellan de statliga flygplatserna. När det gäller systemet med resultatutjämning mellan flygplatser går, som här tidigare har sagts i debatten, utskottet emot departementschefens förslag att nu utesluta Kristianstads och Växjös flygplatser ur systemet. Utskottet ansluter sig enigt till förslaget att ytterligare utredningar krävs innan man slutligen kan ta ställning till vilka flygplatser som skall vara med i systemet. Från centerns sida har vi ställt oss bakom förslaget att Växjö och Kristianstad får vara kvar i systemet tills frågan närmare har utretts. All logik talar för att man utreder först och sedan vidtar eventuella förändringar och inte först förändrar och sedan utreder för att få ändra på nytt. Herr talman! Under de senaste åren har flygresandet ökat kraftigt. Luftfarten spelar därmed en allt viktigare roll i trafikförsörjningen. Det ställer i sin tur krav på att samtliga resurser används på effektivast möjliga sätt. Det innebär att den samlade flygplatskapacitet som finns i landet måste tas till vara. Kravet på ytterligare investeringar måste vägas mot en rättvis fördelning av resuserna över landet. Avkastningskrav vid investeringar inom luftfarten måste gälla som i övriga sammanhang inom kommunikationssystemet. Flygsäkerheten är särskilt viktig. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 4, 5 och 6 och i övrigt till trafikutskottets hemställan.

Moderata samlingspartiets partigrupp har som suppleant i konstitutionsoch utbildningsutskotten under Hans Daus ledighet anmält hans ersättare Svante Allgulander.

Herr talman! Frågan om Bromma flygplats har diskuterats under många år, inte minst i fråga om Helsingforssregionens markanvändning. Bromma 3 flygplats är ju belägen i en central del av västra Helsingfors, och lokaliseringen en gång i tiden kan möjligen försvaras med att flygplatsen då inte var lika centralt belägen, men framför allt inte så högt frekventerad som i dag. Det kan sägas att det finns två riktningar i denna debatt. Den ena vill att Bromma skall vara kvar och t.o.m. utvecklas från den nuvarande omfattningen. Denna linje företräds politiskt av moderaterna och näringslivets företrädare, som för sin bekvämlighet vill ha en riksflygplats så nära stadskärnan som möjligt. Till dessa kanaliseras även vissa privatflygintressen, som inte så sällan härrör ur samma grupp som de redan nämnda. Den andra linjen, som representerar en mer folklig användning av den stora markareal som nu låses av privata — och även i viss mån allmänna — flygintressen, vill nyttja dessa markresurser till viktigare ändamål än vad som nu sker. Frågan om Brommas vara eller inte vara som flygplats har alltså vitt skilda politiska utgångspunkter. Mitt emellan dessa finns de som ännu inte riktigt vet vad de vill göra med området. Vi i vpk, som också har stöd i stora delar av fullmäktige och folkopinionen här i staden, vill att Brommamarken nyttjas till i första hand bostadsbebyggelse. Att som i nuläget — då reguljärtrafiken är förlagd till Arlanda — kvarhålla Bromma för några mindre men inflytelserika intressen, som dessutom inte är beredda att bära de verkliga kostnaderna för flygfältets öppethållande, är inte försvarbart gentemot skattebetalarna i Helsingfors. Ivrarna för ett kvarhållande vill ha en utvecklad kortdistanstrafik. Att flyga mellan Helsingfors och Linköping eller mellan Helsingfors och Karlskoga, som i dag är de enda reguljära linjer som upprätthålls på Bromma, kan inte vara vettigt. Ett bättre alternativ att skapa snabba förbindelser måste vara att släppa till mer pengar till järnvägstrafiken och bygga ut denna i stället för flygtrafiken som är både miljöoch energimässigt avsevärt sämre. De som protesterade värst när debatten gällde om reguljärflyget skulle flyttas till Arlanda är i mångt och mycket samma personer som i dag vill återuppväcka Bromma och återinföra reguljär linjetrafik där. Deras huvudsakliga argumentation var den gången att den inrikes flygtrafiken skulle gå sitt öde till mötes därför att Arlanda låg för långt bort från Helsingfors. Detta kom som bekant helt på skam. Inrikestrafiken kom efter utflyttningen att växa så kraftigt att flera utbyggnader och kompletteringar redan varit nödvändiga. Det finns skäl att fortsätta på denna linje och bygga ut Arlanda med en ny bana. Härigenom skapas ytterligare argument för att lägga ned Bromma som flygplats. Herr talman! Bostadssituationen i Helsingforssregionen är nu värre än någonsin. Därför är Brommamarken nödvändig för att bygga tusentals nya bostäder på. I en ledande tidning med riksspridning påvisades i gårdagens nummer hur stort behovet av nya bostäder är i regionen och i staden. Vid årsskiftet var 128 000 hushåll registrerade i bostadskön. Alla dessa skulle självfallet inte kunna få plats i Bromma, men ett bostadsbyggande här skulle ge ett behövligt tillskott för regionen. Det är utan tvivel väsentligt mycket viktigare att göra detta område till bostäder för folket än att det får vara kvar som tummelplats för näringslivets företrädare. Här skulle även plats kunna ges för ett centrum för hela Brommaområdet, som trots allt är mycket mer än en flygplats, även om det tydligen finns de som inte känner till detta faktum. Görel Bohlin sade i sitt anförande i går ungefär så här: Att bygga bostäder på Bromma vore en gigantisk kapitalförstöring. Det finns skäl att göra en kort kommentar till detta. Att moderaterna värnar om näringslivets intressen är allom bekant. Att de också sätter dessa intressen före folkets bevisas bl.a. av detta moderata argument. Om folk har någonstans att bo intresserar moderaterna långt mindre än att näringslivsdirektörerna har en centralt belägen flygplats. Vidare kommentarer är obehövliga.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

Herr talman! I mitten av 1970-talet gjordes en utredning beträffande behovet av flygplatser i Helsingforssregionen. De slutsatser den kom fram till baserades på en bedömning av hur luftfarten skulle komma att utvecklas. Jag tycker det finns skäl att ta fram den utredningen, som kallades ULF utredningen, och titta på dess slutsatser, för den har visat sig ha gjort mycket riktiga bedömningar. ULF-utredningen hävdade att det på sikt fanns behov av tre flygplatser i Helsingforssområdet. Om det kommer att finnas behov av tre flygplatser i Helsingforssområdet så småningom, skulle man göra en kolossal missbedömning om man lade ned en fullt brukbar trafikflygplats, nämligen Bromma. Vad beträffar behovet av bostäder på Bromma borde man vid bedömningen av kostnaderna för bostäderna räkna in kostnaderna för nedläggning av flygplatsen och byggande av en ny. Jag sade i mitt anförande att det skulle innebära kapitalförstöring att lägga ned en fullt brukbar och efterfrågad flygplats. I så fall måste man nämligen ersätta denna flygplats med någon annan. Det förekommer nu diskussioner om en flygplats i södra regionen. Den flygplatsen är inte efterfrågad av näringslivet, och den kräver för trafikflyg mycket stora investeringar. Det behövs och planeras för en tredje bana på Arlanda, men det tar lång tid innan den finns där, och vi måste därför använda Bromma. Med tanke på den ytterligare utveckling av flyget som vi vet kommer, skulle det även efter tredje banans tillkomst på Arlanda vara förfärligt fel att lägga ned Bromma flygplats. Man måste också ha inkomster till samhället. Näringslivet är i detta sammanhang oerhört betydelsefullt. Jag tycker att Tommy Franzéns resonemang beträffande näringslivets behov av Bromma flygplats och att Bromma flygplats skulle vara en tummelplats för näringslivet är både fel och kortsiktigt. Näringslivet är nämligen mycket viktigt då det gäller att tillföra staten inkomster. Bromma flygplats har även en stor regionalpolitisk betydelse, och det är viktigt att Helsingfors också har en centralt belägen flygplats. I många länder världen över strävar man efter att försöka finna centralt belägen mark för en flygplats. När vi nu har fördelen att redan ha en centralt belägen flygplats, varför skulle vi då lägga ned den? Som sagt har denna flygplats också stor regionalpolitisk betydelse. Kortdistanstrafiken är i detta sammanhang betydelsefull.

Herr talman! Görel Bohlins replik gav mig ytterligare argument för att det jag framhöll i mitt huvudanförande var riktigt. Hon sade att flygplatsen i södra delen av Helsingfors — såvitt jag kan förstå avser hon Tullinge F 18-inte är efterfrågad av näringslivet, och därför skall vi inte ha den. Vi från vpk sätter folkets intressen före näringslivets intressen. Oavsett om näringslivet efterfrågar Tullinge eller inte anser vi att Tullinge F 18 är en plats där man skulle kunna förlägga en del av det privatflyg som man nu har på Bromma flygplats. Det finns ett par reguljära linjer som kan flytta över till Arlanda — kortdistansflygningarna. Ambulansflyg och en del annat nyttigt flyg kan också ha sin plats på Arlanda. I övrigt kan privatflyget lokaliseras till Tullinge, vare sig näringslivet vill eller inte. Vi anser att man inte skall upprätthålla Bromma flygplats för de intressen som finns där i dag. När man diskuterar antalet flygplatser i Helsingfors måste en utgångspunkt vara vilken utveckling man vill ha. Vi menar för vår del att en utveckling, som innebär att man bygger en tredje bana på Arlanda och flyttar privatflyget till Tullinge F 18, är fullt riktig och tillräcklig. Görel Bohlin säger att man i kostnaderna för bostäderna skall räkna in kostnaderna för en fullt brukbar flygplats. Visst kan man göra det. Men såvitt jag vet brukar moderaterna inte vara speciellt intresserade av att räkna in kringoch omkostnader som viss näring för med sig, bl.a. de oerhörda miljöskador som vissa delar av näringen kan åstadkomma, när man i andra sammanhang diskuterar ekonomisk politik. De anser att näringen inte skall behöva stå för sådana kostnader. I detta sammanhang handlar det om vad marken skall användas till. Det är alltså inte enbart fråga om själva flygplattan på Bromma, vilken för övrigt är i dåligt skick och som man måste lägga ned en hel del pengar på ur säkerhetssynpunkt. Banan är nämligen feldoserad. Man skulle också kunna nyttja inflygningsområdena runt flygplattan om man flyttar flyget från Bromma. På detta sätt skulle man få väsentligt större områden för väsentligt viktigare ändamål än ett litet privatflygfält som är centralt beläget i storstadskärnan.
Herr talman! Det är faktiskt inte alls fråga om enbart ett litet privatflygsintresse, utan det är stora grupperingar i vårt samhälle som anser sig behöva Bromma flygplats. Tullinge flygplats kan användas för allmänflyg med relativt små förändringar ur flygsäkerhetssynpunkt. Men kostnaden för dessa ”små förändringar” rör sig ändå om ett par hundra miljoner kronor. Man har för Tullinge flygplats planerat ett kommunalt huvudmannaskap. Några kommuner söder om Helsingfors plus Helsingforss läns landsting skall vara huvudmän för flygplatsen. Huvudmannaskapet kan komma att innebära stora kostnader för dem samtidigt som en allmänflygplats ger mycket små inkomster. Det är obegripligt för mig att inte Tommy Franzén förstår detta samband. Det kommer att bli en förlustbringande verksamhet, och det medför en belastning för de arma kommunerna och för Helsingforss läns landsting. Det förefaller mig också ganska egendomligt att Tommy Franzén, som säger sig tala för folkets intressen, inte lyssnar på miljörörelserna söder om Helsingfors. De har pekat både på behovet av rekreationsområden i södra Helsingfors och på den förstörelse som skulle uppstå om flygplatsen söder om Helsingfors ändrades till en trafikflygplats för reguljärflyg.

Herr talman! Jag har talat från vår utgångspunkt, inte för de intressen som nu jobbar för att få en reguljär flygplats på F 18 i Tullinge. Vår avsikt är inte att det skall vara kommunala huvudmän. Vår uppfattning är att privatflyget får betala kostnaderna för det utrymme som man behöver för sin verksamhet — det må sedan vara näringslivet eller vilka andra intressen som helst, Görel Bohlin. Jag tror att vi trots allt kan vara överens om en sak: Det är inga stora folkliga intressen som ligger bakom privatflygets kvarhållande. När miljörörelsen vänder sig mot användningen av F 18 i Tullinge, gör man det med utgångspunkt i just de intressen, där partikamrater till Görel Bolin återfinns, som vill ha reguljärtrafik på flygplatsen. Det är också för detta ändamål som det skulle kosta flera hundra miljoner kronor att bygga om F 18 i Tullinge. Flygplatsen behöver inte byggas om ett dugg för att man dit skall kunna förlägga det privatflyg som i dag finns på Bromma. Det enda som fordras är att man bygger ut Arlanda, för att där ta emot den ökade trafiktillströmning som uppstår, oavsett om man flyttar ut den kvarvarande reguljärtrafiken, ambulansflyget och en del annat allmänflyg till Arlanda eller inte. Görel Bohlin sade i sin första replik att flygplatser har regionalpolitisk betydelse. Visst har de det. Det syns inte minst på hur exempelvis elektronikindustrin har vuxit upp i Kistaområdet på grund av närheten till Arlanda. Men var skulle industrin växa upp i Bromma? Var har vi den marken? Görel Bohlin säger ju att det har så stor regionalpolitisk betydelse att Bromma flygfält finns kvar. Möjligen skulle en utflyttning av viss flygverksamhet till F 18 i Tullinge kunna ha en regionalpolitiskt positiv betydelse från sysselsättningsmässiga utgångspunkter för Södertörnsregionen, regionen söder om Helsingfors. Det kan kanske dra till sig viss industri. Jag vidhåller, herr talman, att den moderata linjen och centerpartiets linje, som har förts fram i reservationer till betänkandet, innebär ett kvarhållande av Bromma. Det är ett gigantiskt slöseri med människor att upplåta viktig mark till flygplats i stället för att bygga bostäder åt bostadslösa människor.
Nu är taletiden ute, och dessutom får repliken endast avse Sven-Gösta Signells anförande.

Herr talman! Flygtrafikledningskommitténs förslag om ett flygsäkerhets 7 maj 1986 verk innebar att luftfartsinspektionen, haverikommissionen och flygtrafikledningen skulle bilda ett flygsäkerhetsverk, varvid flygsäkerhetsfrågorna skulle behandlas i en enhet. På den andra sidan skulle det då finnas ett bolag. Det är inte bara flygtrafikledningskommittén som har föreslagit detta, utan riksdagens revisorer har också påpekat det olyckliga i sammanblandningen mellan affärsverksamhet och myndighetsutövning även i detta verk. Jag har inte påstått att luftfartsverket inte har skött sig bra — det gör verket visst — men detta är en principiellt viktig fråga. Om det alltså fanns ett flygsäkerhetsverk skulle på bolagssidan luftfartens övriga uppgifter skötas, dvs. att svara för luftfartens markorganisation, att driva och förvalta statens flygplatser för civil luftfart och att verka för en utveckling av den civila luftfarten. Dessa uppgifter kan mycket väl bedrivas i bolagsform — så sker nu i stor utsträckning vid de kommunala flygplatserna. Detta skulle innebära en bättre marknadsinriktning och en effektivare verksamhet, och statsmakterna har ju sagt sig vara intresserade av det. Vad beträffar liberaliseringen tar vi moderater exempel från USA, men vi vill inte alls påstå att det som har skett där skulle vara genomförbart på samma sätt i Sverige. Det är viktigt att — genom en liberalisering — trycka på utvecklingen mot en större effektivitet, tätare trafik och lägre priser. Det är riktigt, som Sven-Gösta Signell säger, att om man har koncession har man också skyldighet att upprätthålla trafiken enligt tidtabellen. Det har SAS dess värre inte lyckats med, och därför har SAS utsatts för en stark kritik. Det finns skäl att överväga kompletterande trafik på vissa av inrikeslinjerna, där SAS nu är ensamt. Jag vill också påpeka att vi måste ta hänsyn till utvecklingen i Europa. I en utvärderingsrapport som IATA presenterade i juni förra året kom man till helt andra slutsatser beträffande utvecklingen i USA än vad Sven-Gösta Signell gör. Erfarenheterna var mycket positiva, framför allt för konsumenterna, och det är inte oväsentligt.

Herr talman! Om jag skall tolka Sven-Gösta Signells anförande välvilligt kan jag säga att det finns en hel del positiva drag både i hans anförande, i utskottets betänkande och i den behandling som frågan om luftfarten efter hand har fått. Vi är från reservanternas sida naturligtvis glada över att det har börjat hända saker och att det har varit möjligt att i enighet fatta en del positiva beslut vad gäller luftfarten och inte minst vad gäller luftfartsverkets uppgifter.

Om detta kunde genomföras fullt ut skulle flygplatserna också föras över i separata bolag, detta för att man skulle åstadkomma en marknadsekonomisk drift av flygplatserna. Detta skulle vara till fördel både för flygsäkerheten och för verkets affärsdrivande verksamhet. När det gäller SAS och Linjeflygs koncessioner och inrikesflyget är det 11 Prot. 1985/86:136 dagsatt bryta upp den särställning som dessa bolag har. Man talar ju i och för sig positivt om detta numera på SAS och har börjat inse att det får positiv inverkan på SAS övriga linjefart om man släpper en del av sekundärlinjerna.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

Herr talman! Sven-Gösta Signell sade i sitt anförande att debatten nu har skiftat karaktär. Nu är det mest fråga om koncessionspolitik, ökad konkurrens, avregleringar och planering av trafikströmmmar som dominerar debatten från vår sida. Det är riktigt. Jag betvivlar inte att utflyttningen till Arlanda har varit positiv för flygets utveckling. Men det är inte det enda som har gjort att vi har haft en dynamisk utveckling på flygets område. Jag tycker att det är ganska självklart att man försöker följa med i den utvecklingen, att man försöker se vad som är fel och vad som måste göras för att på bästa sätt ta till vara samhällets totala resurser på luftfartens område. Om man, som nu är fallet, börjar få en snedvridning när det gäller utnyttjandet av den flygplatskapacitet som finns i landet, bör man se till att få en bättre styrning av trafikströmmarna från Arlanda mot Sturup och Landvetter för att utnyttja resurserna bättre. Det är därför vi har tagit upp detta. Frågan togs för övrigt upp i trafikutskottets betänkanden 7 och 26 förra året. Då förordade utskottet enhälligt en sådan styrning. Men tyvärr saknas fortfarande åtgärder från luftfartsverket i det här syftet, och därför har vi från centern återkommit med detta krav. Vi har gjort det också därför att regeringen, som har det yttersta ansvaret i det här fallet, heller inte har sett till att vi fått ett bättre utnyttjande av den samlade flygplatskapaciteten i landet. När det sedan gäller koncessionspolitiken, Sven-Gösta Signell, är det inte fråga om att konkurrera ut vissa flygbolag och vissa flyglinjer, utan det är fråga om att med en riktig koncessionspolitik rädda vissa linjer i stället. Om SAS eller Linjeflyg inte anser att en viss linje är lönsam att upprätthålla, bör regeringen ge andra bolag tillstånd att flyga den linjen. Vi har i vår motion konkret pekat på linjen Göteborg-Sundsvall. Vi har också pekat på möjligheterna till bättre utnyttjande av flygplatskapaciteten genom att öppna en öst-väst-förbindelse av typen Visby-Kalmar-Landvetter eller Borlänge-Karlstad-Landvetter. Varför kan inte socialdemokraterna ansluta sig till en avreglering genom en generösare koncessionspolitik, när vi har så goda erfarenheter av en avreglering utomlands? Monopol är aldrig bra var de än uppträder.
Herr talman! I sak skiljer sig min uppfattning inte stort från det Sven-Gösta Signell tog upp i sitt anförande. Men på en punkt är jag inte riktigt överens med honom. Det gäller hur man skall handlägga frågorna om Bromma flygplats under de återstående tio åren. Det är bekant att statens avtal med Helsingforss stad beträffande marken går ut 1996. Att Helsingforss stad inte har för avsikt att förlänga avtalet är också klart. Man har behov av marken och man har planer på att använda den för annat ändamål. Därför finns det skäl att inte, som Sven-Gösta Signell gör, skjuta över hela frågan till ett bolag som tittar på vad man möjligen skall kunna göra av Tullinge — F 18. Inrikesflyg finns ju också på programmet för flygfältet i Tullinge. Det viktiga är att vi från riksdagen i dag — det är trots allt bara tio år kvar av avtalstiden för Bromma — klart och tydligt säger ifrån att regeringen måste göra något. Bromma flygplats skall läggas ned, och det kommer att ske oavsett vad man tycker och tänker i riksdagen, därför att Helsingforss stad inte har för avsikt att förlänga kontraktstiden. Då finns det skäl att man från statsmakten går in och fattar ett beslut för att om möjligt snabba på förändringarna. Det är i allra högsta grad angeläget att få använda marken till bostadsbyggande. Som jag nämnde i mitt huvudanförande är det en oerhört stor bostadsbrist i hela Helsingforssregionen, och vi behöver marken bättre till bostäder än till privatflygsintressen m.m. Därför finns det också skäl att påskynda utvecklingen så att vi tidigare än någon gång in på 2000-talet kan få börja bygga bostäder på Bromma flygplats och angränsande områden.

Herr talman! Den 23 april talade utrikeshandelsministern vid Industriförbundets årsmöte. Han uppmanade då svenska företagare, fackföreningsaktiva och myndighetspersoner att i högre grad tänka europeiskt och ta hänsyn till det harmoniseringsarbete som pågår utomlands. Det låter ju riktigt. Men flyget, Sven-Gösta Signell, kan i det sammanhanget inte få ha någon särställning. Vi kommer, tro mig, att också på det området tvingas till ställningstaganden som står i harmoni med övriga Europa. I mitt anförande sade jag att vi inte kan liberalisera på samma sätt som i USA. Jag har inte tagit USA som ett exempel som vi skall följa, utan jag hänvisade bara till en IATA-rapport som visar att det finns en del att hämta för oss av det som har hänt i USA. Det är viktigt med en ökad koncessionsgivning — det har tagits upp av både Agne Hansson och andra här i dag. Ju öppnare vi är för ökad koncessionsgivning och ökad konkurrens, desto mer resande uppstår faktiskt. Det leder till större inkomster för våra flygplatser, ökade skatteintäkter för staten och bättre förutsättningar för olika delar av landet. Beträffande frågan om Bromma, som jag inte tog upp i min förra replik, vill jag säga att det i dag visserligen handlar om en eventuell förlängning av ett avtal som ligger på Helsingforss stads bord. Det är Helsingforss stads politiska majoritet som för närvarande har intagit ståndpunkten att Brommaavtalet inte skall förnyas. Men majoriteter kan ändras, och majoriteter kan ändra sig. Om vi här i riksdagen gör bedömningen att det finns behov av Bromma flygplats, tror jag att man från Helsingforss stad säkert också lyssnar på oss. Jag hänvisade i mitt anförande till den s.k. ULF-utredningen, där man också säger att det på sikt finns ett behov av tre flygplatser i Helsingforssområdet. Med utgångspunkt från dessa slutsatser och de prognoser som där har gjorts vore det förfärligt dåligt av oss i riksdagen att inte tänka på att vi skall behålla Bromma. Det vore också dåligt av Helsingforss stad om man inte insåg behovet av Bromma flygplats som ett komplement och ett alternativ till Arlanda.
Herr talman! Sven-Gösta Signell tror inte att flygsäkerheten blir bättre om en myndighet får renodlade flygsäkerhetsuppgifter. Jag beklagar, Sven Gösta Signell, men där har jag en helt annan uppfattning. Jag tror att vi skulle få en bättre myndighet om den har enbart myndighetsuppgifter. Det är därför vi har avgivit denna reservation.
Herr talman! Socialdemokraterna är tydligen inte beredda att vidta några som helst åtgärder för att få ett ytterligare förbättrat utnyttjande av den flygplatskapacitet som vi i dag har i landet. Det hänger ju också samman med diskussionen om Bromma. Användningen av Bromma är också en fråga om hur vi vill ha utvecklingen på flygets område inte bara i Helsingforssregionen utan i hela landet. Det räcker inte på sikt med att bara bygga ut Arlanda. Det räcker inte med att bara, som Tommy Franzén menade, bygga ut järnvägstrafiken. Vad som är för handen är att försöka undvika en investering i ytterligare en flygplats i Helsingforssområdet. För att undvika en sådan stor investering och därmed spara på samhällets resurser måste det, som vi från centern ser det, vara riktigt att först titta på hur man kan utnyttja den samlade flygplatskapaciteten i landet, dvs. att också bättre utnyttja den kapacitet som finns på Landvetters och Sturups flygplatser, som i dag är underutnyttjade. Vi skall inte heller bygga bostäder på Bromma. Vi bör hellre se till att befolkningen inte koncentreras till Helsingforssregionen. I detta sammanhang har vi också i centerns motion pekat på att taxepolitiken måste utnyttjas i det här syftet. Genom en medveten taxepolitik kan man öka färdtrafiken på t.ex. Landvetter och Sturup. Nu gällande taxor för flygplatsanvändning och för frakt, liksom i fråga om biljettpriserna, sätter exempelvis Landvetter i strykklass och premierar beflygningen på Arlanda och Kastrup. Både ur resenärernas synpunkt och ur samhällsekonomisk synpunkt är detta, som vi i centern ser det, inte en riktig utveckling. Får jag till slut, herr talman, bara säga några ord om organisationsfrågan. Från centerns sida har vi inte tagit upp den. Vi har inte funnit anledning att reservera oss, för det fattades ju så sent som förra året ett beslut i organisationsfrågan — ett beslut som gick i rätt riktning då det gällde att skilja myndighetsfunktionen från den rörelsedrivande verksamheten. Det finns anledning att avvakta något och se hur detta fungerar, innan man på nytt tar upp en organisationsdebatt.
Herr talman! Sven-Gösta Signell har tydligen missförstått mig. Min avsikt var naturligtvis inte att riksdagen skulle gå in och tala om vad Helsingforss kommun skall använda marken till. Jag har aldrig menat att riksdagen skulle fatta något beslut om detta. Vad jag har gjort är att ge en redovisning av hur det ser ut i Helsingfors, vilka problem som finns och vad Helsingfors behöver denna mark till samt vad Helsingfors inte behöver den till, alltså som flygplats. Det är alldeles riktigt att kommunen själv skall bestämma vad marken skall nyttjas till. Men det finns ett behov av att få denna mark nu, alltså tidigare än 1996, för problemen just i dag är mycket stora, och läget ser bara ut att förvärras. Bostadssituationen har endast på några år blivit väldigt mycket sämre i Helsingfors, och med hänsyn till den bostadspolitik som förs och det byggande som förekommit under de senaste åren kommer ett bibehållande av Bromma som flygplats inte att göra situationen bättre. Självfallet måste vi ta till vara alla markresurser för de viktiga ändamålen. Men det är som sagt Helsingforss kommun som skall bestämma. Jag har hävdat att vad riksdagen skall göra är att påskynda ett beslut — vi skall redan nu fatta beslut om att avyttra Bromma, så att marken kan nyttjas tidigare än fr.o.m. 1996. Jag måste, herr talman, få säga några ord om järnvägstrafiken, eftersom en replik riktades mot mig i det sammanhanget. När jag tog järnvägstrafiken för Helsingforss del som exempel gällde det frågan om att ersätta kortdistansflyg med järnvägstrafik — och med en snabbare järnvägstrafik. Jag menar inte att man skall ersätta annan flygverksamhet med järnvägstrafik, utan jag tror att det är viktigare och Prot. 1985/86:136 = riktigare att man nyttjar järnvägstrafik för korta distanser än att man bygger 7 maj 1986 flygfält och nyttjar flyget. FER SES SN Jag skulle vilja påstå att det som Agne Hansson sade här att vi inte skall Lagfert bygga bostäder på Bromma, det är en sak som ...
Herr talman! Jag fick den här repliken riktad mot mig i Agne Hanssons replikomgång, och därför tog jag mig friheten ...

Herr talman! I anslutning till det betänkande som vi här har att ta ställning till tänker jag anlägga några synpunkter som framför allt berör Sturups flygplats utanför Malmö. Alltsedan sin start har flygplatsen varit föremål för en livlig debatt. Den har gällt allt från flygplatsens känsliga placering ur miljösynpunkt till den bristande utnyttjandegraden och alltför få reguljära flygdestinationer, både på inrikesoch på utrikesflyget. Att flygplatsen inte kunnat erbjuda den turtäthet och det antal destinationer som ur många synvinklar vore önskvärt, 16 har framförts inte minst från sydsvenskt näringsliv. I höstas uppstod en debatt om SAS sätt att sköta flygningarna på sträckan — Prot. 1985/86:136 mellan Sturup och Arlanda. Hård kritik framfördes från många håll, och 7 maj 1986 odiskutabelt var också denna berättigad. Antalet inställda avgångar — av en eller annan anledning — var otillfredsställande stort. I ärlighetens namn skall sägas att en klar förbättring har inträtt efter årsskiftet. Regulariteten i avgångarna har ökat påtagligt. Huruvida detta är en tillfällighet eller en bestående förbättring återstår att se. Låt mig bara i sammanhanget peka på de möjligheter till någon form av delad koncession som Görel Bohlin tidigare har utvecklat. Sturups alltför låga kapacitetsutnyttjande har också debatterats under många år. De bästa utvecklingsmöjligheterna finns säkert fortfarande beträffande chartertrafik. Men ständiga höjningar av charterskatten och diverse flygavgifter har hämmat en rimlig utveckling och begränsat Sturups konkurrensmöjligheter. Regeringsförslaget om en höjning av charterskatten är därför ytterligare en beklaglig åtgärd som kan få negativa konsekvenser för Sturup. Skälet till att Sturup drabbas hårdare än andra svenska flygplatser är att man lever i konkurrens med en flygplats i ett annat land, nämligen Kastrup utanför Köpenhamn. För att motverka denna nackdel har regeringen redan tidigare givit luftfartsverket rätt att medge Sturup en rabatt på 50 kr. per charterresenär. Det är av vikt att avslå regeringsförslaget om höjd charterskatt. Om så ändå inte sker, är det nödvändigt med en motsvarande höjning av Sturups charterrabatt. I annat fall förlorar Sturup resenärer, samtidigt som vi förlorar skattepengar till Danmark. I ett för flygverksamheten utomordentligt hårt pressat ekonomiskt klimat — där oljeprisfallet bara marginellt har påverkat prisbilden — är det självklart att ett flygbolag, under i övrigt likartade konkurrensbetingelser, väljer en flygplats som har de klart lägsta avgifterna. Därför är det förmodligen också på det viset att om vi vill förbättra Sturups kapacitet, måste vi anpassa flygavgifterna efter de avgifter som gäller i utlandet. I ett sådant läge skulle det finnas möjlighet att utveckla även ett reguljärt utrikesflyg från Sturup. Under en lång följd av år har den enda reguljära utrikeslinjen utgjorts av den s.k. pendeln till Köpenhamn. Sedan den 1 april finns också ett direktflyg mellan Sturup och Hamburg. Detta är mycket positivt och samtidigt ett klart uttalat önskemål, inte minst från näringslivet i södra Sverige. För några år sedan utfördes en utredning där ett flertal intressenter ingick, bl.a. luftfartsverket, SAS, länsstyrelsen i Malmöhus län och Skånes handelskammare. Utredningen pekar på att det finns underlag för en sådan här direktförbindelse. Den gången beräknades den årliga efterfrågan uppgå till mellan 25 000 och 26 000 årsresenärer. Anledningen är att tidsvinsten blir väldigt stor jämfört med att i stället flyga från Kastrup utanför Köpenhamn. I Malmö med omnejd blir tidsvinsten ca 2,5 timmar för en tur och retur-resa, inom de övriga delarna av Malmöhus län ända upp till 3,5 timmar. I den här undersökningen fanns även London och Frankfurt med i bilden som tänkbara resmål för reguljär utrikestrafik. Till båda dessa orter reser 17 Prot. 1985/86:136 betydligt fler resenärer med flyg än till Hamburg. Det måste därför vara en förhoppning att, om satsningen på Hamburg slår väl ut, reguljärt direktflyg från Sturup också skall kunna etableras till andra större städer i Europa. Herr talman! Jag ber med detta som bakgrund att få yrka bifall till reservationerna 1—5 samt 7.

Herr talman! Jag vill med några ord beröra motion T376, som lämnats in av mig och ytterligare två socialdemokrater från Västerås. Motionen handlar om civil pilotutbildning och lokalisering av densamma till Västerås och Hässlö. Trafikutskottet har, med hänvisning till den s.k. Krönmarkska utredningen och det faktum att en eventuell lokalisering behandlats där och ”sålunda får förutsättas bli omfattad av de fortsatta övervägandena i regeringskansliet”, ansett att motionen inte bör föranleda någon åtgärd av riksdagen. Jag har ingenting att anföra mot detta förslag, men vill lämna några övriga fakta i frågan civil pilotutbildning och Västerås. Först några ord om den tidigare nämnda utredningen, där kostnadskalkylerna inte är helt riktiga. Låt mig ge några exempel: 1. Trots att det totala investeringsbehovet på Ljungbyhed överstiger investeringarna i Västerås med mellan 7 och 24 miljoner uppges investeringskostnaderna utslagna per elev och med hänsyn tagen till avskrivningstid bli lägre i Ljungbyhed. 2. Trots att utredningen menar sig ta hänsyn till de ”gratistjänster” som trafikflygarhögskolan erhåller från F 5 blir de årliga driftkostnaderna drygt 4 miljoner högre i Västerås. Någon motivering till detta finns inte. 3. Utredningen redovisar inte finansieringen av den kapitalinvestering som fordras för ”elevhotell” i Sverige för de danska och norska eleverna, kostnader som enligt uppdraget skall betalas av Danmark och Norge. Om utredningsuppdraget innebar att främja samordningen, borde åtminstone kostnadsaspekterna för resp. land ha varit utförliga, väl grundade och motiverade. Så över till frågan om huvudmannaskapet. Utskottet berör kortfattat denna fråga i sitt betänkande och hänvisar till den interdepartementala arbetsgruppen. Försvarsministern räknar ju med att kunna redovisa ett förslag i den frågan i kommande budgetproposition. Vi vet emellertid att man redan i dag har problem med att rekrytera lärare under ett militärt huvudmannaskap. Nu har jag naturligtvis full förståelse för om man ser vinster i en samordning av den militära och den civila flygförarutbildningen — men om man inte får några lärare? Dessutom tycker jag att man kan ha säkerhetsoch neutralitetspolitiska aspekter på en samordnad nordisk utbildning vid en militär flygflottilj. I dag är säkerhetsåtgärderna vid exempelvis utländska besök på F 5 rigorösa. Nu föreslår den Krönmarkska utredningen, utan att beskriva hur problemet skall lösas, att 80 danskar och norrmän under sex månader fritt skall få ströva omkring inom den militära anläggningen. Jag tycker att idén om en samnordisk utbildning är positiv, men skall NATO-piloter — om än civila — utbildas vid en svensk militär flygflottilj som F 5i Ljungbyhed? Nej, då ärdet = Prot. 1985/86:136 bättre att utnyttja en nedlagd militär flygflottilj som Hässlö, f.d. F 1, i 7 maj 1986 Västerås. I vår motion utvecklar vi tankarna på en flyghögskola. Vi har ju ett Fuga utbildningsbehov inte bara av piloter, utan också av personal inom de flygtekniska och flygplatsanknutna yrkesområdena. En samordning av de olika utbildningsresurserna skulle för såväl samhället som för näringslivet medföra bl.a. rationaliseringsvinster avseende ledningsfunktion och administration, lärare/instruktörer, övningsmateriel samt servicefunktioner.

Ja, utöver vad jag nämnt tidigare vill jag framhålla följande. Västerås har som enda plats i landet flygmekanikerutbildning och dessutom flygteknikerutbildning på högskolenivå. En omstrukturering av utbildningarna pågår. Det innebär en kapacitetsökning och en ökning av specialistutbildningar på olika nivåer och områden. För närvarande pågår även överläggningar om att till Västerås lokalisera den på KTH bedrivna flygdriftingenjörsutbildningen. De flygtekniska utbildningarna flyttar till moderniserade och nya lokaler på Hässlö sommaren 1987. För de från hela riket rekryterade eleverna kommer samtidigt studerandebostäder och annan service att tillhandahållas. Mellan Västerås kommun och Bromma flygskola AB pågår diskussioner om en eventuell etablering av del av eller hela Bromma flygskolas verksamhet till Hässlö. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att en lokalisering till Västerås/ Hässlö skulle innebära lägre investeringar och även lägre årskostnader per elev. Samtidigt skulle en dylik lokalisering öppna möjligheterna att diskutera huvudmannaskapsfrågan. Med en pilotutbildning förlagd till Västerås/Hässlö skapas en flyghögskola som internationellt sett har förnämliga resurser och goda utvecklingsmöjligheter — som t.ex. att vid svackor i det nordiska pilotbehovet kunna sälja pilotutbildning internationellt.
Voteringarna i trafikutskottets betänkande 15, som föredrogs vid gårdagskvällens sammanträde, samt betänkandena 16, 14 och 21 äger rum sedan debatten i alla dessa betänkanden har avslutats.
Herr talman! Teletekniken är sedan några år inne i ett mycket intensivt utvecklingsskede. Det främsta skälet till detta är den uppluckring av monopol som i dag sker beträffande teleteknik i några av de stora industriländerna såsom USA, Storbritannien och Japan. Detta har i sin tur gett upphov till en intensiv forskning och utveckling på området. Uppkomsten av fria telemarknader har inneburit en kraftig vitalisering av telekommunikationerna i dessa länder. Både etablerade och nya företag i branschen tävlar om att erbjuda nya och bättre system. Även svenska företag deltar framgångsrikt i konkurrensen, främst Ericssonkoncernen. Teletekniken är en del av informationsteknologin och denna befinner sig för tillfället i ett utomordentligt dynamiskt och expansivt skede. Oerhörda resurser satsas på forskning och utveckling. Det finns några drag som påtagligt framträder i den här utvecklingen. Ett sådant är att teleteknik och datateknik alltmer smälter samman. Ett annat drag är att åtskilliga länder omprövar den organisatoriska formen för sina telekommunikationer. Teleprodukter och dataprodukter smälter alltmer samman i tekniskt generellt användbara apparater. En konsekvens av denna utveckling är att det blivit allt svårare att upprätthålla olika organisatoriska former för datakommunikation och telekommunikation. Det är i det perspektivet sannolikt inte orimligt att spå en framtid där de nationella telemonopolen tvingas ändra organisationsform. Förr eller senare kommer vi att få se en sådan utveckling också i Sverige, därför att utvecklingen inte går att stoppa. I teleteknikens barndom utgjorde utläggning av tunga isolerade kopparkablar den dominerande tekniken. Kostnaderna för anläggning av nät var därmed mycket höga. Förmodligen var det därför också rationellt att på den tiden bygga upp nationella teleförvaltningar, skyddade av monopol. Men med de allt lägre anläggningskostnader som nya tekniska överföringsmetoder, såsom tunna optiska fibrer, radiolänkar och satelliter, fört med sig blir situationen en annan. Det finns inte längre ett enda nät för telekommunikation. Under senare år har det följaktligen gått en våg av avmonopolisering och privatisering över världen. Och jag tror att man skall ha fullt klart för sig att de länder som går i främsta ledet för en sådan telepolitik inte har för avsikt att försämra telekommunikationerna. Tvärtom siktar man på att ta till vara de möjligheter till en snabbare utveckling som står att finna i en ökad konkurrens. I samband med regeringens proposition angående den framtida telepolitiken för ett år sedan framförde de tre borgerliga partierna en gemensam grundsyn för hur den svenska telepolitiken bör bedrivas. Bl. a. framhölls det orimliga i den trippelroll som televerket har. Televerket är för det första en myndighet, för det andra ett affärsverk och för det tredje ett konkurrerande affärsföretag. Denna situation kommer förmodligen i längden att bli ohållbar. I de länder där monopolen brutits upp har en omfattande konkurrens uppstått. Detta är en situation som gynnar de egna ländernas teleindustri men också utländska företag, inte minst svenska. Detta är synnerligen positivt men kan också ge upphov till en rad problem. När exempelvis amerikanska teleföretag försöker erbjuda sina produkter i de utländska konkurrenternas hemländer, stoppas de ofta av telemonopol där. I en rad motioner under senare år har vi från moderat håll sökt utveckla hur vi anser att en svensk telepolitik bör se ut. I korta drag menar vi att televerkets roll så långt möjligt skall renodlas och i första hand bestå av att förvalta televerkets nät. För att uppnå detta menar vi att ett antal förutsättningar måste uppfyllas: Först och främst måste televerkets monopol beträffande abonnentväxlar och höghastighetsmodem avskaffas. Abonnentväxlar har en central funktion i många företags kommunikationssystem. Möjligheten att utnyttja växlarnas funktion rationellt hämmas genom att televerket inte bara står som ensam leverantör, utan dessutom levererar tämligen dyra abonnentväxlar. Otvivelaktigt kommer televerket så småningom att tvingas släppa monopolet på abonnentväxlar. Detsamma är förhållandet med höghastighetsmodem. Monopolistiskt organiserade telekommunikationer tenderar att anpassa informationssystemen efter monopolets villkor. Den mångfald och den konkurrens som i många fall har en avgörande betydelse för näringslivets utveckling riskerar att i sådana fall blockeras. Det andra steget för att uppnå en telepolitik, anpassad efter dagens och morgondagens krav, är att televerkets konkurrensutsatta verksamhet skiljs utifristående företag. Dessa skulle därmed komma att verka i fri konkurrens med andra teleindustriföretag. Riksdagen bör i dag, i enlighet med en gemensam borgerlig reservation, ta ett principbeslut i den här riktningen. Därefter bör verksamhetsformerna för sådana fristående företag bli föremål för en förutsättningslös utredning. Som ett tredje steg bör det vara naturligt att televerkets industriverksamhet snarast omvandlas till aktiebolag. Det är därför positivt att regeringen nu, långt om länge och efter mycket förhalande, också har lagt fram förslag i den här riktningen. Genom en sådan åtgärd kommer man att kunna arbeta med samma Organisationsform som sina viktigaste konkurrentländer. Detta kan visa sig vara av utomordentligt stor betydelse. Som situationen är i dag bedrivs televerkets industriverksamhet dels inom televerkets industridivision, dels i ett av staten helägt aktiebolag. Samlingsnamnet för denna industriverksamhet är Teli. I flera omgångar har det konstaterats att det är olyckligt att stora delar av Telis verksamhet bedrivs inom televerkets industridivision. Redan våren 1982 beslöt riksdagen att Teli skulle överföras till bolagsform. Ett år senare sköts tidpunkten för överförandet upp en första gång och i 1984 års budgetproposition föreslogs ytterligare uppskov. Även i en tredje proposition föreslog regeringen att frågan skulle skjutas på framtiden. Detta blev också riksdagens beslut. Med tanke på att Teli är ett av Sveriges största elektronikföretag och med tanke på dess framtida utveckling för telekommunikationer och informationshantering, är det av största betydelse att företaget med det snaraste ombildas till aktiebolag. Det är därför positivt att regeringen nu föreslår en ombildning, i enlighet med det som riksdagen redan för flera år sedan ställde sig bakom. För det fjärde borde det vara fullständigt självklart att den rätt som televerket i dag har att godkänna vilka teleapparater som skall kopplas in på telenätet med det snaraste avskaffas. Det är positivt att regeringen har tillsatt en utredningsman för att granska den nuvarande ordningen. Men det är samtidigt av största betydelse att denna utredningsman arbetar skyndsamt med sikte på att godkännandefunktionen förläggs till myndigheter utanför televerket. Om riksdagen i dag vore beredd att ta dessa fyra steg skulle vi sannolikt få en telepolitik bättre anpassad efter de krav som ställs på 1980-talet och inför framtiden. Vi skulle få en renodling av televerkets verksamhet, där det framställs som naturligt för verket att huvudsakligen syssla med sin allra mest ursprungliga uppgift, nämligen det egna nätet. Klagomålen har under senare år varit många på att framkomligheten har försämrats. Framför allt har detta skett som en följd av att investeringar i vissa delar av landet har eftersatts. Kommunikationsministern tvingas själv i budgetpropositionen konstatera att det råder ”en besvärande försämring av framkomligheten på sina håll vid vissa tider”. Man bör, som vi moderater menar, eftersträva en situation där nätet är televerkets huvudsakliga uppgift. Då blir det också naturligt att ställa krav på att denna verksamhet verkligen fungerar. Det är mot denna bakgrund som vi kräver att investeringarna i nätet bör öka med 400 milj.kr. per år under de två närmaste budgetåren, utöver vad regeringen föreslår. Herr talman! Med stöd av det anförda ber jag få yrka bifall till reservationerna 1, 5, 6, 7, 8 och 12.